Fru talman! Egon Frid har frågat mig vad jag avser att göra dels för att människor med betalningsanmärkningar ska kunna teckna försäkringar på lika villkor som alla andra, dels för att sätta stopp för försäkringsbolagens orimliga höjning av försäkringspremier för godtyckligt utvalda grupper av människor. Det finns i princip inte någon statlig kontroll av försäkringsbolagens premier. Dessa bolags verksamhet ska dock bedrivas enligt god försäkringsstandard. Detta innebär bland annat att premien ska återspegla den risk som försäkringen innebär för bolaget. Enligt uppgifter i medierna förekommer det att försäkringsbolag hämtar in uppgifter om betalningsanmärkningar för att använda i en riskbedömning som sedan kan påverka premien för försäkringen. Enligt kreditupplysningslagen får en kreditupplysning bara lämnas ut till den som på grund av förestående eller ingånget kreditavtal eller liknande har behov av den. Datainspektionen utövar tillsyn över lagen. I vilken mån ett försäkringsbolag har rätt att få uppgifter om betalningsförsummelser är enligt lagen alltså först och främst en fråga för Datainspektionen. Som Egon Frid känner till lämnas emellertid kreditupplysningar i dag också över Internet med stöd av yttrandefrihetsgrundlagen. I de fallen är bland annat den nämnda bestämmelsen i kreditupplysningslagen inte tillämplig, och Datainspektionen har alltså inte möjlighet att vidta några åtgärder. I Justitiedepartementet pågår ett arbete med att göra kreditupplysningslagen tillämplig även på uppgifter som lämnas med stöd av yttrandefrihetsgrundlagen. Avsikten är att ett lagförslag ska presenteras i början av nästa år.

Fru talman! Tack statsrådet för svaret! Detta är för mig, mitt parti och många andra en viktig fråga, nämligen frågan om höjda försäkringspremier vid betalningsanmärkningar. Utgångspunkten är, och måste vara, att alla människor ska behandlas utifrån lika villkor. Det är extra viktigt när det gäller möjligheten att avtala om försäkringar. För mig är det viktigt att sätta stopp för försäkringsbolagens orimliga höjningar av försäkringspremier och försäkringsbolagens godtycklighet gentemot utvalda grupper av människor. Det finns särskild anledning att vara kritisk mot denna godtycklighet eftersom den är på gränsen till diskriminerande, vilket jag återkommer till. Statsrådet säger att det i princip inte finns någon statlig kontroll av försäkringsbolagens premier utan att dessa bolags verksamhet ska bedrivas enligt god försäkringsstandard, vilket ska innebära att premien ska återspegla den risk som försäkringen innebär för bolaget. Så långt låter det bra. Men det är här frågorna måste komma och också ifrågasättandet. Försäkringsbolagen tillämpar tydligen inte principen om god försäkringsstandard. Försäkringsbolagens godtycke leder till att det utgås från att personer med betalningsanmärkningar i sig skulle utgöra en större risk för försäkringsbolaget. Är det då inte diskriminerande att hävda att personer med betalningsanmärkning skulle utgöra en större risk när de vill teckna en sakförsäkring, försäkra ett hem eller försäkra en bil? Är det större risk för att försäkringen behöver falla ut endast för att en person har en betalningsanmärkning? Naturligtvis kan det inte få vara på det sättet, och naturligtvis ska det inte vara på det sättet heller. Detta är det ena klart tvivelaktiga beteendet från vissa försäkringsbolag. Det andra är att de efterfrågar kreditupplysningar för att de stöder sig på godtycket och diskrimineringen att personer med betalningsanmärkningar utgör en större risk. Det är ju ett fel i sig, något som jag tror att ministern håller med om, att försäkringsbolagen efterfrågar kreditupplysningar när dessa egentligen bara får lämnas ut till den som på grund av förestående ingående av kreditavtal eller liknande anledning har behov av detta. Att köpa en tjänst av ett försäkringsbolag är ju inte att ingå ett kreditavtal och borde inte heller kunna jämställas med det. Alltså borde inte försäkringsbolagen få, eller ta sig, rätten att ta kreditupplysningar och på så sätt också sätta premien utifrån just att de finner att en kund har en betalningsanmärkning. Ministern svarar att i vilken mån ett försäkringsbolag har rätt att få ut uppgifter om betalningsförsummelser enligt lagen först och främst är en fråga för Datainspektionen. Men vad anser statsrådet? Är det rätt eller fel att försäkringsbolagen begär kreditupplysning för att teckna en försäkring?

Fru talman! Egon Frid påstår att det har kommit till hans kännedom att minst två försäkringsbolag valt att höja premierna för bilförsäkringar för människor med betalningsanmärkningar. Jag vet inte hur detta har kommit till Egon Frids kännedom och inte om uppgifterna är korrekta. Jag utgår från att så är fallet. Men sedan tar Egon Frid till olika saker i sin interpellation. Han befarar att det kommer att inträffa en massa saker. Frågan är egentligen om det finns skäl för staten att intervenera i privaträttsliga förhållanden eller, med andra ord, om försäkringsbolagen ska tvingas bortse från vissa omständigheter när de beräknar hur försäkringspremierna ska bestämmas. I den här debatten finns det nog skäl att ta utgångspunkt i sådant som är mer grundläggande i sammanhanget. Då är frågan: Vad är en försäkring egentligen? Jo, det är ett sätt att fördela risker inom ett kollektiv av människor. Den riskfördelningen får inte ske så att någon eller några ska ge andra, mer riskbenägna, personer frikort när det gäller skador. Premieberäkningen måste därför i någon rimlig mån återspegla den risk som föreligger för att försäkringsfall ska inträffa i det enskilda fallet. Jag har svårt att se att det skulle vara helt grundlöst att också se till betalningsanmärkningar som en omständighet i premiebestämningen, framför allt om det rör sig om personer med många och återkommande betalningsanmärkningar. Fru talman! Hur omständigheterna ser ut i de fall som har kommit till Egon Frids kännedom vet inte jag. Det kanske är så att Egon Frid vet det, och möjligen är det på det sättet att det är personer som har många och återkommande betalningsanmärkningar.
Fru talman! Jag redovisade, och det gjorde också Anti Avsan, en del av det som gäller i fråga om bedömning av premiernas storlek. Det som ändå är huvudfrågan, tror jag, för Egon Frid, och som det också är viktigt att fundera över, är om personer med betalningsanmärkningar riskerar att bli utan försäkring. Det är ju där någonstans, tror jag, som skon klämmer, och det är det man kan bekymra sig över. Då är det så att försäkringsbolagen har en skyldighet att erbjuda alla konsumenter en försäkring som man normalt tillhandahåller. I det ligger enligt min mening att försäkringsbolaget inte heller kan ta ut för höga premier. Skulle det hända att en konsument förvägras en försäkring eller erbjuds en försäkring på helt orimliga villkor kan konsumenten väcka talan i domstol om rätten till försäkring. En konsument som anser att ett avtalsvillkor om premie är oskäligt kan också föra en talan om jämkning av detta villkor. Det finns alltså en möjlighet att få denna extrema situation, som vi måste undvika, prövad. Det tycker jag är bra. När det gäller det här med kreditupplysningar finns det ju, som jag upplyste om i inledningen, regler, som man också kontrollerar, men de gäller inte på Internet. Det där är ett problem, för det är naturligtvis rimligt att man har samma regler oavsett hur upplysningarna inhämtas. Där har vi ett arbete i gång på departementet för att rätta till den bristen. Jag skulle tro att den beror på att Internet är förhållandevis nytt som företeelse. Hur man sedan använder de här uppgifterna är något som Finansinspektionen och andra hanterar. Sammanfattningsvis kan man säga, fru talman, att jag tycker att det finns ett antal regler för den här situationen. Jag är inte så bekymrad över att vi skulle hamna i den här extrema situationen, som är vad vi ska undvika, att personer som har haft en betalningsanmärkning eller två riskerar att stå ställda utan att kunna teckna en försäkring. Men sedan är det ju, som Anti Avsan antyder, ganska många olika faktorer som måste ligga i bedömningen av en premie enligt de regler som gäller. Där är det så att försäkringstagarna som kollektiv måste skydda sig mot alltför stora risker. Där sker det en prövning av bolaget och en ständig diskussion, kan man säga. Det förs alltså en diskussion, men från Justitiedepartementets sida försöker vi rätta till det som gäller kreditupplysningslagens användning beroende på var man hämtar upplysningar. I övrigt tycker jag ändå att det finns säkerhetsmekanismer som träder till. Det ligger naturligtvis också i försäkringsbolagens intresse, och är viktigt för deras anseende, att inte människor lämnas utan vettiga villkor för att kunna teckna en försäkring. Det tror jag också att man ska vara rätt klar över.

Fru talman! Jag fick en fråga från en tidning, vanligt förekommande här i riksdagen, om vad jag önskade min politiske motståndare i julklapp. Jag svarade att jag önskade insikt. Jag vill upprepa den önskan om insikt till Anti Avsan och till Beatrice Ask. När jag ställer en fråga här i riksdagen så fabulerar jag inte. Det här är ett generaliserbart samhälleligt problem. Det finns intresseorganisationer som Fattiga Riddare och föreningen Insolvens, som mycket tydligt beskriver att det förekommer att människor diskrimineras i Sverige i dag. På grund av att man har betalningsanmärkning får man högre premier. Försäkringsbolagen missbrukar sitt sätt att göra en riskbedömning när de sätter försäkringspremien och enbart använder kriteriet betalningsanmärkningar för att sätta en högre premie. De diskriminerar människor utifrån att man skulle ha ett större riskbeteende bara för att man har en betalningsanmärkning. Stigmatiseringen är svår nog för människor som har en betalningsanmärkning utan att de ska diskrimineras ytterligare. Det är faktiskt så att Värmlands Folkblad i en artikel från den 1 november har namngett både Folksam och If. Företrädare för båda dessa försäkringsbolag framträder och erkänner att de själva tycker att det är rimligt att sätta premier i försäkringar på detta sätt. Man tycker att människor med betalningsanmärkningar får ut mer av försäkringen än de betalar. De menar att det är rätt att diskriminera gruppen som har betalningsanmärkningar eftersom den skulle ha ett större riskbeteende. Här menar jag att regeringens och statens tillsyn av all form av verksamhet riktad mot enskild i Sverige ska vara av en sådan grad att man inte tillämpar diskriminerande metoder som ytterligare stigmatiserar olika grupper i samhället. Ett försäkringsbolag ska naturligtvis se till sitt försäkringskollektiv. Det ska vara riskbeteendet som fäller avgörandet för vilken premie man ska sätta. Det är inte den debatten vi för. Det ska vara rimligt och rätt om man efterforskar att människor har betalningsanmärkningar när man sätter priset på premien för en försäkringstagare som till exempel vill ta en bilförsäkring. Som ministern redan tog upp kan det leda till att människor inte har råd att teckna försäkringar. Det kan leda till att vissa människor lever oförsäkrade. Om man inte betalar sin bilförsäkring hamnar man hos Trafikförsäkringsföreningen. Med dess avgifter hamnar en person på obestånd, en person med svag ekonomi eller en person med tidigare betalningsanmärkningar mycket snabbt hos kronofogden och får nya betalningsförelägganden. Klarar man inte av att betala sin trafikpremie på trafikförsäkringen klarar man definitivt inte av att betala avgiften till Trafikförsäkringsföreningen. Detta är också någonting som Föreningen Insolvens klart ser i dag är att ett antal människor som vill teckna trafikförsäkring hamnar hos Kronofogdemyndigheten med betalningsföreläggande från just Trafikförsäkringsföreningen.

Fru talman! Egon Frid upplyser oss om att vi bör ha insikt. Det gäller naturligtvis att ha insikt i olika frågor om man ska lösa samhällsproblem. Det handlar inte bara om insikt när det gäller påståenden om olika saker utan också hur det förhåller sig runt omkring. Jag hoppas att jag har bidragit till Egon Frids insikt i den här frågan. Det finns många aspekter på detta. Egon Frid påstår här att försäkringstagare diskrimineras. Det är ett påstående som kommer från någon, och det bygger på en subjektiv uppfattning att det är så. Hur det i själva verket är i de fall som vi lägger till grund för dagens interpellationsdebatt vet jag fortfarande inte, utan jag har bara det som Egon Frid har påstått i sin interpellation. Det handlar kanske inte så mycket om att man beaktar betalningsanmärkningar i vissa sammanhang. Frågan är snarare hur man beaktar att någon som vill teckna en försäkring har skött sina betalningar. Om man över huvud taget inte är nogräknad kanske man inte heller betalar försäkringspremien. Då har man under alla förhållanden ett problem. Har man inte betalat försäkringspremien är det svårt att göra gällande försäkringen om det inträffar ett försäkringsfall. Jag anser precis som jag sade i mitt första anförande att det måste vara upp till god försäkringssed hos försäkringsbolagen att också beakta sådana omständigheter som betalningsanmärkningar. Det gäller framför allt om det förekommer många och i stor omfattning. Det är en omständighet när man bestämmer vilken premie en försäkringstagare ska betala.

Fru talman! God försäkringsstandard, som försäkringsrörelse ska bedrivas i enlighet med, innebär att premien ska återspegla den risk som försäkringsbolaget tar. Det är Finansinspektionen som ska kontrollera att man gör det på ett anständigt och väl avvägt sätt. Den ska se till att premien återspeglar risken och att man inte tar in det som inte borde vara med i bedömningen. Man kan fråga sig om man borde reglera vilka faktorer som får påverka riskbedömningen eftersom det är många olika. Utgångspunkten är risken. Beroende på försäkringsslag är det många olika faktorer som man måste beakta. Försäkringsbolag kan självklart inte beakta faktorer som inte påverkar risken. Då skulle det bli fråga om diskriminering eller oskälighet. Man ska behandla alla likadant. Det finns som jag nämnde tidigare regler som säger att man ska erbjuda en försäkring som man erbjuder försäkring till alla andra. Det finns inte en kollektiv skyldighet, men man kan inte stämpla ut en person. Det ska göras likartade bedömningar hela vägen. Ett avtalsvillkor mot konsumenten kan förbjudas om det är oskäligt med hänsyn till pris och övriga omständigheter. Det är Konsumentverket som får föra en sådan talan i Marknadsdomstolen. Jag har förstått att Finansinspektionen nyligen har uppmärksammat Konsumentverket på frågan, och det får ge sin syn på saken. Det är inte så att myndigheterna inte agerar. Det finns en prövning. Som jag sade i mitt första svar är reglerna för försäkringsbolagen i dag mindre detaljerade från statens sida. Det är ett beslut som bygger på de överväganden som gjordes under tidigare mandatperiod och som riksdagen har hanterat i god ordning. De här fallen är komplicerade. Det är bra att Egon Frid lyfter fram problemen som personer med betalningsanmärkningar och annat kan ha. Men det kan inte bara handla om att se bekymret. Man måste också väga in alla de aspekter som finns. Det är viktigt att försäkringsbolag inte sätter premier eller hanterar sin ekonomi på ett sådant sätt att de inte kan motsvara de försäkringar som många människor har tagit utan har en likviditet som fungerar.
Fru talman! Det är bra att regeringen agerar i de här frågorna. Jag ifrågasätter inte det och säger inte att regeringen inte gör något alls. Men det är viktigt att belysa de här frågorna ytterligare. Det kan hända att trafikförsäkringen har blivit extra uppmärksammad på grund av att den höjning som skett av premien generellt av andra orsaker. Det belastar människor med en utsatt ekonomi och en svag betalningsförmåga ytterligare. Då märks nästa höjning ännu mer som försäkringsbolagen gör för att man ifrågasätter betalningsförmågan. Man väger in det som ett skäl för att höja premien ytterligare. Det är bra som ministern säger på slutet i svaret att man försöker att pröva att kreditupplysningslagen blir tillämplig även på Internetförfrågningarna. Det måste vara ett gemensamt intresse att begränsa de förfrågningarna så att de inte används på ett felaktigt sätt och missbrukas av andra än dem som har rätt att ta en kreditupplysning. Jag hävdar bestämt att man inte kan jämställa att teckna en försäkring med att teckna ett kreditavtal. Det är inte samma tjänster. Det är viktigt, och det är också därför jag har lyft fram frågan i interpellationen, att ministern och regeringen i sina diskussioner med Datainspektionen, Finansinspektionen och även Konsumentverket fortsätter att diskutera de frågorna. Det handlar om på vilket sätt försäkringsbolagen har missbrukat sin ställning mot enskild person när man som i det här fallet använder betalningsanmärkningar mot en enskild person och väger samman det i en annan riskbedömning. Det borde inte vara samma sak. Jag menar att det är snudd på diskriminering.
Fru talman! Jag vill avslutningsvis säga att vi har ordentligt fokus på människor som har en svag ekonomi. Det som dock är glädjande är att vi ser att det faktum att fler får jobb också gör att behovet av socialbidrag minskar. Det är färre människor som hamnar i knipan. Det hjälper inte alla gånger den enskilde som sitter där. Men det faktum att vi pressar de ekonomiska klyftorna och ser till att fler kan försörja sig på sin egen lön gör att jag hoppas att färre hamnar i den här sitsen. Men för att också säkra i den andra ändan gör vi ett häv för att se till dels att kreditupplysningslagen fungerar också i nya medier, om man får uttrycka sig så, dels att vi är medvetna om att tillsynsmyndigheter faktiskt agerar för att se till att man lever upp till de krav som finns i lagstiftningen och som gäller försäkringsverksamheten.